Herr talman! Jonas Sjöstedt har frågat mig om jag avser att ge kommunerna möjlighet att säga nej när huvudmän vill etablera fristående skolor i kommuner med vikande elevunderlag. Han har också frågat mig om jag avser att ge Skolinspektionen ytterligare resurser för att genomföra en mer kontinuerlig kontroll av de fristående skolbolagens ekonomi. Slutligen har han frågat mig om jag avser att ta andra initiativ för att motverka de negativa effekter som, enligt honom, överetableringen av fristående skolor gett upphov till. Det är Statens skolinspektion som prövar godkännande av enskilda som huvudmän för fristående skolor. I prövningen ingår att bedöma eventuella påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för det offentliga skolväsendet i den kommun där skolan är tänkt att etableras. Om det är en fristående gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska även följderna för det offentliga skolväsendet i närliggande kommuner prövas. Skolinspektionen ska vid sin prövning göra en självständig bedömning, där ett av underlagen är svaren på de remisser som Skolinspektionen skickar ut för yttranden till berörda kommuner. Om Skolinspektionens underlag visar att kommunens skolväsen på sikt påverkas negativt av en etablering godkänns inte ansökan. Antalet ansökningar om tillstånd har minskat de senaste åren, och även antalet beviljade ansökningar har minskat de senaste åren. Den vanligaste avslagsgrunden är just negativa följder, ofta på grund av vikande elevunderlag. Orsaken till att det förekommer att gymnasieskolor, såväl kommunala som fristående, läggs ned är att elevantalet i gymnasieskolan nu minskar kraftigt. I början av 2000-talet fanns ca 300 000 elever i gymnasiet. Antalet ökade kraftigt till den historiskt sett högsta nivån, ca 400 000 elever, läsåret 2008/09 men är nu ganska kraftigt på väg ned igen. Den utveckling vi nu ser är alltså en effekt av demografiska förändringar. Det föddes olika många barn i olika årskullar för 15-20 år sedan. Det gör att både kommunala och fristående huvudmän kommer att behöva anpassa sin verksamhet efter elevunderlaget under de år vi nu befinner oss i. När det gäller Jonas Sjöstedts fråga om Skolinspektionens resurser för sin kontroll av fristående skolhuvudmän följs myndighetens behov upp i den årliga myndighets och budgetdialog som Regeringskansliet genomför med myndigheterna under regeringen. Som Jonas Sjöstedt känner till arbetar den parlamentariska Friskolekommittén just nu för högtryck med sitt uppdrag. Jag är inte beredd att föregå kommitténs kommande förslag, men min utgångspunkt är att alla elever ska få utbildning av god kvalitet.
Herr talman och utbildningsministern! Vi samlades första skoldagen. De hälsade alla välkomna, och sedan kom nyheten. Det berättar Sofie Rohdin som gick i trean på ekonomiprogrammet i Karlstads idrottsgymnasium. Samma eftermiddag var korridorerna ödsliga och skåpen tömda. Skolan hade gått i konkurs. När Sveriges Television bad ägaren att kommentera att han försatt skolan i konkurs och fått eleverna att lämna den över dagen tyckte han inte att det var viktigt nog att lämna en kommentar. Han blev i stället oanträffbar. Så såg det ut för någon månad sedan när en gymnasieskola i Karlstad lades ned därför att ägaren inte tyckte att den var nog lönsam längre. Ägaren har dock tjänat mycket pengar på vägen. För några år sedan plockade han ut 17 miljoner kronor ur sin skolkoncern, men nu var det inte roligt längre. Då fick eleverna lämnas vind för våg, och personalen fick sägas upp med en dags varsel. Så ser det ut i dag i Sverige. Så ser det ut i den skolpolitik som du, Jan Björklund, har skapat och som du är högst ansvarig för. Frågan är om detta är rimligt. Frågan är vad ditt besked är till gymnasieeleverna i Karlstad. För några veckor sedan var du och grillade korv i Maramö tillsammans med de andra partiledarna. Man kunde på Sveriges Television följa hur du tappade korven i elden, till exempel - sannolikt det mest dramatiska som hände under dessa två välbevakade dagar. Bara någon vecka tidigare i Värnamo kommun, där Maramö ligger, hade dock eleverna på JB Gymnasiet fått beskedet: Er skola stänger. De hade turen att få gå terminen ut på sin skola, men sedan vet de inte vart de ska ta vägen. Samtidigt lägger JB Gymnasiet ned gymnasieskolor runt om i Sverige. Vinstintresset var inte längre förenligt med att bedriva skola. Det visar tydligt hur vinstintresset och omsorgen om kvalitet, utbildning och elevernas bästa, står i rak motsatsställning till varandra på de olika områdena. Kommunerna får städa upp efter friskolorna. De får naturligtvis ta hand om eleverna. De har egentligen inget val; det är deras skyldighet att göra detta. I sitt svar säger Jan Björklund att det handlar om färre elever. Ja, det spelar naturligtvis in, men det blir ju oändligt mycket svårare att planera när kommuner påtvingas skolor de tycker att de inte behöver men måste finansiera. När skolorna sedan lämnar in när de är halvvägs och kommunerna ska städa upp efter dem blir det oändligt mycket svårare att göra en ordnad övergång för de yngre elevkullarna. Trots detta är Björklunds svar egentligen ett: Jaha, jaså. Sedan beskriver han regelverket och säger att det inte verkar vara något större problem. Detta är dock ett gigantiskt problem, och det är ett växande problem. Vi kan också se på de privata skolor som finns kvar att det alltmer är vinstintresset som dominerar. Wallenbergägda Academedia, ägt via riskkapitalbolaget EQT, gör 300 miljoner kronor i vinst samtidigt som man lägger under sig alltmer av Skolsverige. Där är lärarna betydligt färre, och de har mindre betalt. Färre lärare är behöriga. Jan Björklund verkar dock inte tycka att detta är ett bekymmer över huvud taget. Det finns en annan väg. Man skulle kunna säga nej till privata vinster i skolan; varje krona ska gå dit den är avsedd. Man skulle kunna låta kommunerna bestämma vilka skolor som ska bildas eller inte. Det är vår värld i Vänsterpartiet. Jag har två uppföljande frågor till Jan Björklund. Nyligen rapporterade Vetenskapsradion om en stor internationell studie som visade hur den svenska vägen med privatiseringar och fritt skolval leder till ökad segregation och fallande resultat. Tar du till dig den här studien? Vad är din slutsats av den? Den andra frågan är: Hur ska du undvika att fler skolor gör som Karlstads idrottsgymnasium och slår igen mitt i terminen och lämnar eleverna vind för våg? Vad är ditt svar till eleverna?

Herr talman! I sitt svar säger utbildningsministern att han inte vill föregripa den friskolekommitté som nu arbetar med villkoren för fristående skolor. Jag skulle ändå vilja fråga ministern vad han förväntar sig av den kommittén. Vi har nu suttit i ett och ett halvt år. De borgerliga partierna har inte kommit med ett enda förslag - inte ett enda förslag! Vi ska lämna in vårt betänkande till dig, Jan Björklund, den 1 april, är det tänkt. Jag tror att det blir ett skämt därför att vi är långt ifrån klara. Vi har ännu inte sett några som helst förslag från majoriteten i kommittén. Precis som Jonas Sjöstedt tog upp i sitt anförande finns det en rad brister. Vi har hört lärare som anonymt - man vågar inte säga någonting eftersom lärare i de privata skolorna inte omfattas av meddelarskyddet - vittnar om att lokaler är undermåliga, att man är underbemannad, att det sällan sätts in vikarier. Elever med särskilt stöd hinns inte med. Det saknas pengar till skolmateriel, och fortbildningskonferenser förvandlas till säljmöten där man ska kläcka slogan för att ragga elever. Det är en stor läraromsättning. Det finns inte anpassade lokaler för hemkunskap och slöjd. Allt detta kokar ned till en sak: Det handlar om vinstintresse, att man har tillåtit att vinstintressen får förekomma i skolan. Regeringen och utbildningsministern tittar passivt på när riskkapitalbolag och andra vinstmaximerande koncerner tar över skolan. Vi har en alarmerande situation, Jan Björklund, i den svenska skolan med sjunkande kunskapsresultat, en ökad segregation och bristande likvärdighet. Det är ingenting som jag hittar på. Jag hoppas att utbildningsministern lyssnade på Vetandets värld i tisdags, 20 minuter, om internationella forskare som pekar på att den svenska skolan innebär ökad segregation och att samhället bryts isär. Men vad gör vi här? Vi pratar om allt utom den stora elefanten mitt i rummet.
Herr talman! Det är ett antal olika problem vi diskuterar samtidigt, och det kan vi gärna göra. Det gemensamma är att Vänsterpartiet anser att allt är friskolornas fel. Det finns inget annat som orsakar några problem, utan allt är friskolornas fel. Så fort det är någon som är privat avlönad och inte offentligt avlönad är det problem. Allt ska lösas genom att det offentliga sköter allt. Det är det som är gemensamt med de olika problemen. Jag ska ändå försöka bena upp problemen. Jonas Sjöstedt säger att det spelar in att det blir färre elever. Ja, det var ju ett fint erkännande. Elevkullarna har minskat med 25 procent på fem år. Det är den största minskningen någonsin. Det beror på att det föddes många barn runt 1990 men väldigt få barn runt sekelskiftet. Det är drastiskt sjunkande födelsetal. Detta är huvudorsaken till att skolor nu stängs. Det är kommunala skolor som stängs och fristående skolor. Det var nödvändigt att bygga ut dem när det var stora elevkullar. Vad skulle vi ha sagt? Ja, ursäkta, ni ungdomar, här skulle vi ha satt er för några år sedan, men ni tillhör en stor elevkull, så alla får inte gå i gymnasiet, för ni är för många. Det kunde vi inte säga. Det är klart att vi var tvungna att bygga ut både kommunala skolor och fristående skolor. Nu måsta man dra ned på kapaciteten, för elevkullarna minskar drastiskt. Jag kan avslöja en hemlighet: Om några år står högskolan inför samma dilemma därför att det har varit små födelsekullar. Det är huvudorsaken. Jag såg inslaget från Karlstad i tv. Det är två aspekter. Om nu Hammarögymnasiet i Karlstad står inför nedläggning, en kommunal gymnasieskola, är det precis vad friskolorna gör därför att de har allmänt färre elever. Det är den ena aspekten. Det går inte att med politiska beslut ändra det. Demografin är sådan den är. På 2020-talet kommer det att behövas ny kapacitet, för de små barnen är ganska många nu igen. Det är en viktig utgångspunkt. En annan utgångspunkt är att det sannolikt inom denna bransch, liksom inom andra branscher, finns oseriösa aktörer. Jag såg tv-inslaget om Karlstad, men jag tänker inte kommentera det enskilda fallet. Jag utesluter dock inte alls att det finns oseriösa aktörer. Den lagstiftning vi har är för slapp. Så är det, den är för slapp. Vi behöver skärpa den. Det är därför jag har tillsatt en friskolekommitté, där Rossana Dinamarca sitter med som ledamot. Den går in på slutvarvet, även om den kanske inte blir färdig före påsk, vad vet jag. Men den går in på slutvarvet. Efter vad jag hör av dem som jag har dialog med arbetar man ganska intensivt med att ta fram lösningar på att skärpa regelverket. Vi från regeringens sida delar inte Vänsterpartiets uppfattning att man ska förbjuda friskolor. Men vi behöver skärpa regelverket ordentligt, för regelverket skapades i en annan tid när man trodde att friskolor var några få, små skolor. Nu är det koncerner, precis som Jonas Sjöstedt påpekar, och regelverket har inte riktigt hängt med. Utvecklingen har gått ganska snabbt. Jag har som sagt tillsatt en friskolekommitté för att modernisera regelverket. Det ska innebära skarpare regler, strängare regler. Vi ska tillåta friskolor, vi ska tillåta valfrihet, men reglerna behöver skärpas och bli strängare för att säkerställa att vi inte har oseriösa aktörer i denna verksamhet. Det ska vara seriösa aktörer som brinner för utbildning. Om skolorna har god kvalitet kommer de att få gå med vinst också i fortsättningen, men kvaliteten är viktigare än det ekonomiska överskottet.

Herr talman! Utbildningsministern! Jan Björklund går som katten runt het gröt här. De två frågor som har ställts förblir obesvarade. Hur ska du, utbildningsministern, se till att det som sker i Karlstad inte upprepas? Det är det som är frågan. På den frågan ges inget svar. Det beror på att så länge man har vinstintresset som huvudmål kommer konkurserna att finnas och eleverna att överges. Antalet elever som behöver utbildning har varierat genom alla år. Det är ingenting nytt. Det har vi stått inför många gånger, och det har vi kunnat hantera många gånger, men nu är det betydligt svårare. Det har direkt att göra med att kommunerna inte kan planera därför att de inte får säga nej till skolor som inte behövs och därför att privata skolor säger: Vi struntar i det här. Vi gör inte vinst längre. Vi bryr oss inte. Vi lämnar eleverna i sticket. Då får kommunerna ta hand om dem. Det är vinstintresset som gör att problemet blir så akut på många ställen. Jag undrar om Jan Björklund kan ge mig ett enda exempel på en kommunal skola som har stängt under dagen mitt i terminen. Jag kan lova att det aldrig tidigare förekommit i Sveriges land. Men det förekommer i den skola som du, Jan Björklund, har skapat och är ansvarig för. Ta det ansvaret, kom med förslag! Det här regelverket är inte skapat av Gud, det är skapat av dig till stor del. Då får du se till att det fungerar i praktiken, och skyll inte på någon annan. Skillnaden mellan oss är att vi sätter kvaliteten främst. Vi sätter eleverna främst, inte företagens rätt att göra vinst. 17 procent fler lärare i kommunala gymnasieskolor än i fristående vinstdrivande gymnasieskolor - det är en otroligt stor skillnad. Det är högre löner i kommunala skolor och fler behöriga lärare. Jag säger inte att allting är bra i kommunala skolor, för det är det inte, och det vet jag också. Men det vi ser är att vinstintresset drabbar eleverna. Dagens Nyheter har en stor väl underbyggd artikel om hur vissa friskolor sätter betygsinflation i system för att locka till sig elever. Då har någonting gått snett i den svenska skolan. Det finns ett alternativ. Befria skolan från privata vinster och låt kommunerna styra skolans utveckling. Det innebär inte att man förbjuder alla fristående skolor, som Jan Björklund påstår att vi vill, vilket vi inte vill. Satsa på fler lärare och satsa på yrkesprogrammen. Man behöver inte åka långt för att se skolor som lyckas bättre än den svenska. Man kan åka till Norge, där det finns en rödgrön regering. De stoppade utvecklingen mot vinstuttag ur skolan 2005. Sedan dess stiger resultaten i den norska skolan sakta men säkert, medan de åker i utförsbacke ganska snabbt i Jan Björklunds skola. Utbildning är en rättighet, inte en handelsvara. Eleverna är målet, inte ett verktyg som man ska kunna tjäna pengar på. Så till de två frågorna som Jan Björklund har lämnat obesvarade. Börja gärna med att besvara dem. Hur ser du på den stora internationella studien som visar att det svenska systemet har lett till inte bara fallande resultat utan också till ökad segregation på ett ganska dramatiskt sätt i jämförelse med vår omvärld? Forskarna som intervjuas pekar på att en framgångsfaktor för den finska skolan är jämlikheten, att man inte delas upp efter inkomst och bakgrund, som man nu gör i den svenska skolan. Hur ser ministern på det? Ligger det någonting i detta, eller har forskarna missförstått allt? Har de inte begripit något? Kan de ha en smula rätt i det här? Den andra frågan är: Hur ska du se till, Jan Björklund, att det som hände på idrottsgymnasiet i Karlstad aldrig får hända igen? Jag vill inte att vi ska ha en skola i Sverige där eleverna kommer på morgonen, får beskedet till lunch, har plockat ur sina böcker ur skåpet på eftermiddagen och inte vet vart de ska ta vägen - detta mitt i den utbildning som skulle skapa deras framtid.

Herr talman! Utbildningsministern! Jag noterade att utbildningsministern inte ville svara på min fråga om vilka förväntningar han har på vad kommittén ska komma fram till. Han vill inte föregå den, och det kan jag förstå. Men vilka förväntningar har han? Vänsterpartiet har under hela den här omgången haft en rad förslag till regelförändringar. Vi har inte lyft fram något förslag om att förbjuda fristående skolor. Jag tror att det var länge sedan som utbildningsministern hörde Vänsterpartiet säga det. Men vi vill ha regelförändringar som ser till att stoppa det vinstintresse som leder till alla de brister som vi faktiskt ser. Utbildningsministern kan ju inte blunda för de problem som vi ser. Annars förstår jag inte alls varför kommittén har tillsatts från första början. Om allting är frid och fröjd, varför har utbildningsministern tillsatt en kommitté som ska se över villkoren och reglerna för de fristående skolorna? Ministern säger här att man ska se över en massa regler. Men vilka förslag har ni, Jan Björklund? Jag har nu suttit i den här kommittén i över ett och ett halvt år och inte hört någonting från de borgerliga partierna, inte heller från Folkpartiet. Vi har inte hört någonting som handlar om hur vi ska stoppa vinstintresset, inte ens ett förslag om hur vinstintresset ska begränsas. Det här är ett problem. Vi måste börja tala om den stora elefant som står mitt i rummet. Till och med i Expressens ledare, tror jag att det var, skrev man häromdagen, vilket förvånade mig lite, att man inser att det här är ett stort problem. Men Jan Björklund vill inte tala om det. Det är nu fjärde gången som datumet för kommitténs slutbetänkande har skjutits fram. På tisdag ska vi ha det sista mötet, men vi har fortfarande inte fått några förslagstexter. Tycker inte Jan Björlund att det är ett problem?
Herr talman! Det är ett mycket litet problem om det drar några veckor över tiden med en utredning som ska lösa en politisk konflikt som har funnits i 25 år i svensk skolpolitik. Jag har beställt att utredningen ska komma den 1 april. Om man tittar noggrant i almanackan ser man att det väl är mitt under helgen. Om den kommer veckan efter eller veckan därefter spelar absolut ingen roll. Det centrala är att det kommer ett väl genomarbetat förslag som ska strama upp saker och ting. Jag vet vilka Vänsterpartiets förslag är. Det är desamma som tidigare. Ni säger att ni inte vill förbjuda friskolor, att ni vill förbjuda vinst. Men, ursäkta mig, det är i princip samma sak. Om företag bara får gå med förlust kommer det inte att finnas några företag. Det är enkelt. Jonas Sjöstedt hänvisade till Norge. Det var intressant. Han påstod att vänsterregeringen hade stoppat friskolor i Norge eller vad det var som hade lyft resultaten. Tänk, det är inte någon annan som gör den analysen. Att resultaten i Norge lyfter beror på den stora kunskapskravsreform, kunskapslöftet, som genomfördes 2005 under den borgerliga regeringen och som den nya rödgröna regeringen i och för sig inte har avskaffat. Men den innebar fler nationella prov, mer betyg och mer krav. Ungefär det som vi har gjort i Sverige 2011 gjorde man i Norge 2005, och det lyfter nu resultaten. Det är forskningsanalysen, Jonas Sjöstedt, av de norska resultaten. Sedan är det helt korrekt att de inte tillåter vinst i friskolor. Resultaten i svensk skola har sjunkit i 25 år. Det kan ändå inte vara så att det är koncernerna som har bildats de senaste tre fyra åren som kan ha orsakat detta, Jonas Sjöstedt. Ni gör en alldeles för okunnig och grund analys. Ni vill att allt från snöstorm till betygsras ska vara friskolornas fel, men det är inte så. Det är okunnigt att påstå det. Jag har inte sagt att det inte finns problem med friskolor, för det gör det, och det var det jag försökte säga. Men det är inte så att bara för att det finns problem ska friskolor förbjudas, utan man får då rätta till problemen. Det är därför som jag har tillsatt utredningen. Förväntningarna, Rosanna Dinamarca, som jag har på kommittén står i direktivet. Där står det vilka problem som jag vill att kommittén ska komma med förslag för att lösa. Det som jag hör från kommitténs ledning är att man räknar med att komma med förslag, möjligen inte till tisdag nästa vecka; det är inte säkert. Men det kommer förslag inom kort från kommittén som denna riksdag under innevarande mandatperiod ska kunna ta ställning till. Det jag förväntar mig är förslag som ska lösa ett antal problem. Ett av problemen, Jonas Sjöstedt, är att det finns oseriösa aktörer. Du vill att jag ska berätta exakt vad som ska hända med aktören i Karlstad. Det tänker jag inte göra, och det kan jag inte göra. Men, för att ta ett exempel, om någon har ägt friskolor under lång tid och till exempel vid något tillfälle på halvlösa boliner försatt verksamhet i konkurs och sedan söker nya tillstånd, då menar jag att det ska mycket till för att man ska få nya tillstånd. Om jag förstod reportaget i tv rätt var det i det här fallet en situation som var snarlik. Det ska vara en mycket skarpare prövning av ägarna till friskolor, och det är det som står i direktiven. I grova drag har vi i Sverige systemet att när Skolinspektionen gör en tillståndsprövning granskar man två saker. Man granskar själva friskolan som sådan, om den har behöriga lärare, uppfyller läroplanen och den typen av krav. Det andra är: Får det påtagliga effekter på kommunens skolväsen, till exempel en väldig överetablering? Då säger man nej. De senaste åren har Skolinspektionen sagt nej till 70 procent av ansökningarna. För ett antal år sedan sade man ja till nästan allt. Beroende på att elevkullarna sjunker säger man säger nej till nästan alla nyetableringar. Dessa två saker prövar man. Men man har en väldigt svag ägarprövning. För 20 år sedan var friskolan en skola och ägaren var rektor, men nu när vi har koncerner är ägarna några andra. Därför behöver vi skärpa ägarprövningen påtagligt. Det är mycket möjligt att det skulle ha påverkat det fall som redovisades i tv. Ett av de förslag som jag förväntar mig att friskolekommittén kommer med är en skarpare ägarprövning, och det står i direktiven.
Herr talman! I Norge heter Jan Björklunds kollega Kristin Halvorsen. Hon är vänsterpartist. I Norge blir resultaten i skolan sakta men säkert bättre. I Norge har man valt att inte släppa in vinstintresset. Det finns säkert många skäl till att vänsterpartister är bättre utbildningsministrar än Jan Björklund, men vinstintresset är definitivt ett av dem. Skulle vi då inte få några friskolor om man inte fick plocka ut privat vinst? Ja men tänk, Jan Björklund, att det kanske finns de som har en idé, en vision, en pedagogisk idé eller som vill ha ett kooperativ till exempel. Det kanske är så att alla människor inte drivs av att berika sig själva. Det är klart att man vill ha en bra lön när man arbetar i skolan. Det ska lärarna ha i Sverige och också rektorerna. Men vi skulle då få de som var intresserade och hade verksamheten som drivkraft, inte ett system där redan stenrika riskkapitalister plockar ut hundratals miljoner kronor ned i fickorna, som är det system som Jan Björklund försvarar och faktiskt har byggt upp. Jag har ställt två frågor. De har inte fått något svar, och jag tror inte att Jan Björklund kan besvara dem. Den ena är: Hur ska vi se till att inga nya Karlstad kommer? Ja, vi har fått någon liten hint här, men det är ju inbyggt i systemet med vinstdrift att konkursen kan vara där. Därför kan Jan Björklund inte garantera att det som vi såg i Karlstad inte kan hända igen. Sedan väljer Jan Björklund att inte tala om den stora, tunga internationella studien som visar på segregation, fallande resultat och misslyckande i det fria skolvalets och privatiseringarnas spår, därför att det är som ett testamente över hans politik och hans misslyckande för den svenska skolan. Herr talman! Hemma hos mig har jag tvillingar, fem år gamla. De ska börja i förskoleklass nästa år. De är förväntansfulla. Och jag vill att de ska få gå i en så bra skola som möjligt. Men jag vill någonting mer. Jag vill att alla barn som börjar skolan i Sverige ska få gå i en bra skola, och det går inte när vi låter skolan slitas sönder av vinstintresse och segregation.
Herr talman! Det Vänsterpartiet fullständigt bortser från är att dessa friskolor finns för att föräldrar väljer dem. Hade föräldrar inte satt sina barn i fristående skolor hade dessa skolor inte funnits. Varför gör föräldrar det? Jo, för att det under lång tid har funnits en stark kritik från svenska föräldrar mot den kommunala och offentliga skolan. Låga kunskapskrav och dålig studiedisciplin i många skolor har gjort många kommunala skolor oattraktiva. Nu förändrar vi den svenska utbildningspolitiken. Högre kunskapskrav, bättre studiedisciplin och mer ordning och reda ger mer attraktiva skolor. Nu vänder det. Färre friskoletillstånd beviljas. Varför? Ett av skälen är att människor i Sverige uppfattar att den offentliga skolan är på väg att lyftas. Den gamla rödgröna skolpolitiken gjorde att föräldrar valde bort den kommunala skolan. Nu väljer man i ökad utsträckning den kommunala skolan igen. Det är bra. Att det finns friskolor vid sidan av kommunala skolor är också bra. Det skapar valfrihet och konkurrens. Jonas Sjöstedt säger: Kan man inte låta dessa skolor finnas utan vinstintressen? Jo, men få företag kommer att startas om de inte får gå med vinst. Det finns några, och det är fullt tillåtet, så det är bara köra i gång. Jonas Sjöstedt kan väl be alla sina vänsterpartister köra i gång förlustdrivande friskolor. Det finns inget krav i lagstiftningen. Man får dock gå med ekonomiskt överskott om man har hög kvalitet. Jag vill skärpa kraven ytterligare för att få höga kvalitetskrav. Men tillåter man bara företag att gå med förlust kommer det till slut att startas väldigt få företag. Det är sanningen. Vi behöver skärpa kraven på ägarna och på kvaliteten. Vi behöver modernisera lagstiftningen när det gäller friskolor eftersom den skapades i en tid då vi inte hade friskolekoncerner. Vi behöver skärpa lagstiftningen. Men att i praktiken förbjuda friskolor genom att omöjliggöra för dem att gå med överskott och endast tillåta förlust vore en olycklig väg att gå.